Herr talman! Jag är fortfarande inte övertygad på denna punkt utan vill återigen hänvisa till vad jag läste upp alldeles nyss, att delegationens uppgift bör vara att verka för en samordning av utredningar som berör den mindre och medelstora företagsamheten. Enligt de uppgifter som jag fått från riksdagens upplysningsbyrå är det dessutom så att de slutliga direktiven, de speciella detaljerna i dem, ännu inte har kommit. Intill dess måste man ställa sig tveksam till om kapitalförsörjningsfrågorna skall tas upp till behandling av denna delegation.

Herr talman! Jag skall inte heller bli mångordig, men jag vill säga att det har framförts många bra synpunkter i den Antonssonska motionen som reservanterna nu föreslår att riksdagen skall bifalla. Jag tycker dock att det är ett fel med den, nämligen att den har väckts ett år för sent. Riksdagen beslöt nämligen den 9 april förra året att beställa en sådan utredning som motionärerna nu föreslår. Jag vill också hänvisa till att det i bankoutskottets utlåtande nr 30 talas om att industriministern har fått bemyndigande att tillkalla en delegation.

Det har också meddelats, att delegationen kommer att syssla med frågor som gäller, kapitalförsörjning, marknadsföring, teknisk utveckling, utbildning och administration.

Från sådana utgångspunkter bör det enligt min mening vara uteslutet att vid sidan av den här delegationen även låta en parlamentarisk utredning ägna sig åt exakt samma frågor, vilket också bör stå klart för reservanterna.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

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till sådan ändring av gällande lagstiftning att kommuner ges möjlighet att exempelvis vid naturkatastrof bistå nödlidande i annat land med humanitär hjälp. Kommuner får i princip vidta endast sådana åtgärder till vilka är knutna ett allmänt intresse som kan hänföras till kommunen. Visst avsteg från denna princip har, såvitt avser internationellt hjälparbete, skett genom att kommun getts rätt att i visst avseende bistå utländska studerande som i anslutning till svenskt utvecklingsbistånd vistas i kommunen för studier eller annan utbildning. Så omfattande åtgärder för internationell hjälp som herr Börjesson avser bör däremot vara en hela samhällets angelägenhet och således inte ankomma på enskilda kommuner.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för civildepartementet få framföra ett tack för svaret på min enkla fråga. Anledningen till min fråga var i korthet att en stad i Mälardalen hade anslagit 91 000 kronor för inköp av tio bo stadsbaracker och en barack med sanitär utrustning att överlämnas till stadens vänort i Jugoslavien som drabbats av jordbävningskatastrof. Detta beslut fattades enhälligt av stadsfullmäktige men överklagades under hänvisning till att det inte kunde anses vara en kommunens angelägenhet att anslå medel för ifrågavarande ändamål. Den överklagande ansåg därför att stadsfullmäktige hade överskridit sina befogenheter. Den berörda länsstyrelsen har bifallit klagandens besvär och därmed också upphävt stadsfullmäktiges enhälliga beslut.

Av det svar jag fått av statsrådet framgår att vissa avsteg redan gjorts från rådande princip men att statsrådet inte är benägen att vidta så omfattande åtgärder för den internationella hjälpen som jag har åsyftat. Jag hade visserligen inte avsett åtgärder av särskilt stor omfattning, men när man som i det här aktuella fallet kan peka på goda skäl för ett ingripande — det var ju fråga om vänorten, vilket kan göra katastrofhjälp särskilt angelägen — så tycker jag att hjälpmöjlighet borde föreligga. I varje fall kan även en symbolisk hjälp betyda oerhört mycket. Jag tror inte, herr talman, att det skulle vara så farligt att vidga det kommunala kompetensområdet. Vi torde få anledning att i ett annat sammanhang ta upp denna fråga. Jag ber att få tacka för det svar jag nu fått.

Herr talman! Herr Krönmark har frågat om jag anser det vara möjligt att genom provisoriska åtgärder inom skördeskadeskyddets ram möjliggöra, att om jordbrukare till följd av Ööversvämningar ej kan beså mark före den 15 juni, de dock kan komma i åtnjutande av skördeskadeskydd. Som svar på herr Krönmarks fråga vill jag meddela att de uppgifter om arealanvändning som lämnas för skördeskadeskyddet skall avges i början av juli och avse förhållandena den 26 juni. Vid denna tidpunkt är regelmässigt all sådd slutförd. Enligt vad jag inhämtat från statistiska centralbyrån har det hittills endast förekommit få undantag härifrån, och då har det gällt enstaka fält som stått obesådda och således inte kommit att omfattas av skördeskadeskyddet. Som jag nämnde är det förhållandena den 26 juni som ligger till grund för uppgifterna till skördeskadeskyddet. Om det i år på grund av översvämningar skulle förekomma obesådda fält i större omfattning vid denna tidpunkt torde särskilda åtgärder få övervägas såsom <:kompletterande anmälningar som redovisar arealanvändningen vid en något senare tidpunkt.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
Just i fjol — vilket också antytts i jordbruksministerns svar — fanns det vissa arealer som på grund av översvämningar inte kunde besås. Dessa arealer kunde alltså inte medräknas vid beräkningen av skördeskadeersättning. Det är klart att det här inte är fråga om särskilt många fall. Men det råkar vara så att vissa lantbrukare drabbas ganska hårt. Därför noterar jag med tillfredsställelse att statsrådet är redo att vidta kompletterande åtgärder, om problem av den här arten skulle uppträda även i år. Detta gäller ju förhållanden där den enskilde inte har några som helst möjligheter att själv vidtaga åtgärder. Enligt systemets natur är han tvungen att beså fälten för att komma i åtnjutande av ersättning. Detta gör han kanske ganska sent — han besår igenslammade jordar när det både från den enskilde jordbrukarens synpunkt och från samhällets synpunkt vore bättre om han i stället bedrev ett trädesbruk under sommaren och sedan höstsådde arealen. Nu tar man alltså på sig utgifterna för sådd trots att man i och för sig vet att man inte får någon som helst avkastning av denna areal. Saken borde kunna ordnas ganska smidigt genom att man efter anmälan till lantbruksnämnden finge arealerna besiktigade och alltså fick klart besked från en myndighet, att detta är arealer som på grund av översvämning inte kan besås inom sådan tid att det är rimligt att man skall kunna få fram gröda till full skörd. Jag noterar som sagt att statsrådet är medveten om att något kan behöva göras och att han tydligen också är beredd att vidtaga extraordinära åtgärder. Jag tackar, herr talman, än en gång för svaret.
Herr talman! Jag har bara en enda kommentar att göra till herr Krönmarks inlägg, och det är att det inte bara är så där enkelt att konstatera att jordbrukaren inte kan beså viss mark på grund av översvämning. Ingen vet ju huruvida jordbrukaren hade avsett att just låta det området ligga i träda. Det är ett av problemen inom skördeskadeförsäkringen. Men som framgick av mitt svar är det ju inte den 15 juni som är den aktuella tidpunkten utan den 26 juni. Och vi har kommit fram till att skulle det vara speciella förhållanden i år, så får anmälningstiden utsträckas in i juli månad. Vidare har vi, om det skulle visa sig att förhållandena efter den 26 juni är så besvärliga att det inte går att beså viss mark, möjligheter att lämna ersättning från katastrofskyddet. Så har skett tidigare — exempelvis 1968, då vi på det sättet hjälpte en del jordbrukare. De kunde inte omfattas av skördeskadeförsäkringen, men de fick hjälp från katastrofanslaget. Den möjligheten står alltså öppen för jordbrukare som eventuellt skulle råka ut för detta. Dessutom visade det sig ju förra året att man i det område där herr Krönmark är bosatt och där man haft bekymmer för översvämningarna fick de bästa skördarna just på de marker som varit översvämmade, därför att det blev en så kraftig torka. Jag hoppas fördenskull att de bekymmer man har i år också skall visa sig vara helt ogrundade.
Herr talman! Den senaste delen av herr statsrådets historieskrivning måste jag tyvärr protestera mot. Jag råkar ju bo i detta område, och jag kan säga att just i de översvämmade områdena var sådden så sen att det trots den torka som sedan kom inte alls blev så goda skördar som herr statsrådet gör gällande att det blev. Att jag begärde ordet på nytt beror, herr talman, på att herr statsrådet menar att om man införde det system som jag förordar, så skulle enskilda lantbrukare kunna skaffa sig en ersättning för att de låter jord ligga i träda, ehuru de redan från början avsett att göra på detta sätt. Jag måste säga att lantbrukarna nog har en högre moral i sådana fall. Jag tror inte att någon otillbörligt skulle utnyttja ett system för att på det sättet få ekonomiska fördelar. Och för övrigt, herr statsråd, gäller det här i stort sett mossmarker som översvämmats. Som lantbrukare har jag en del yrkeskunskap om dessa ting, och jag kan säga att det hör till undantagen att man har trädesbruk på sådana marker.
Herr talman! För att inte några missförstånd skall uppstå vill jag framhålla att detta inte är en fråga om moral utan en fråga om teknik. Jag vill fästa uppmärksamheten på att man inom skördestatistiska nämnden just grubblar över hur man skall klara ersättningen åt de jordbrukare som hade ämnat beså mark under våren men inte kunde göra det på grund av översvämningar. Man har emellertid funnit att det — av de skäl jag här angivit — är en mycket svår fråga. Och i skördestatistiska nämnden finns ju företrädare för jordbrukarna själva. Detta är alltså ingen moralisk fråga utan det är en teknisk fråga, herr Krönmark.
Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att statsrådet så att säga tog tillbaka sin formulering en aning i fråga om lantbrukarna.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om sammankopplingen mellan företagarföreningarnas direktlån och de statligt garanterade lånen till den mindre företagsamheten fyller något ändamål, när låntagaren har bankmässiga säkerheter. Den av herr Andersson ställda frågan förefaller vara oklar. Det förhåller sig nämligen så enligt gällande bestämmelser att statligt kreditstöd endast får beviljas om synnerliga skäl föreligger, om sökande kan erbjuda sådan säkerhet, att lån bör kunna utlämnas av enskild kreditinrättning enligt vedertagna bankmässiga grunder. Härav följer, att det statliga kreditstödet är avsett som en komplettering vid sidan av den ordinarie kreditmarknaden. Detta gäller såväl lån mot statlig garanti som direktlån i form av hantverksoch industrilån, vilka senare beviljas av företagarföreningarna.

Herr talman! Jag har ansett det angeläget att redan vid början av debatten om förslaget till ny fastighetsbildningslag stanna något inför de allmänna principerna. Jag förmodar att det blir anledning att senare under debattens gång återkomma till en diskussion om reservationerna. Det står nog klart för var och en att det är ett högst betydelsefullt lagförslag som riksdagen nu har att ta ställning till. Ett mycket långvarigt och omfattande lagstiftningsarbete står inför sin fullbordan. Det är ett mycket förtjänstfullt arbete som lagts ned från olika håll, och det är min och utskottets förhoppning att den nya fastighetsbildningslagen skall komma att motsvara de krav man skall ha rätt att ställa på en väl anpassad lagstiftning inom detta viktiga samhällsområde. Reglerna om delning av jord har gammal hävd i vårt land. Redan i de gamla landskapslagarna finns bestämmelser härom. Reformer på området har sedan avlöst varandra genom århundradena. De jordbrukspolitiska målsättningarna har växlat och satt sin prägel på lagstiftningen under olika perioder. Det är klart att den länk i kedjan som fastighetsbildningslagen utgör är präglad av vår tids värderingar och problem. Kännetecknande för vår tid sägs vara bl.a. föränderligheten. Utvecklingen i samhället går nu på de flesta områden mycket snabbt. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen ställer krav som vi bara för några år sedan knappast kunde ana oss till. Inte minst gäller detta inom fastighetsbildningsområdet. Jag vill erinra om tätorternas och industrisamhällenas tillväxt, som ställer krav på ändrad markanvändning. Den ökade standarden medför att människor efterfrågar mark för fritidsbebyggelse i en helt annan utsträckning än tidigare. Inom jordbruket läggs varje år ned minst 10 000 brukningsenheter, och den takten i nedläggningen väntas stå sig i åtskilliga år framåt. Fastighetsbildningen måste anpassas till det nya läget. Jordbruksfastigheterna blir större och större för att ge underlag för kapitalkrävande investeringar i byggnader och maskiner. Inom skogsbruket har mekaniseringen lett till allt högre krav på stora behandlingsytor. Jordbrukaren som med såg, yxa och häst själv drev ut virket från den egna skogen tillhör snart historien. Strukturrationalisering är också inom skogsbruket tidens lösen. Många verksamheter och funktioner är alltså beroende av fastighetsindelningen och av att denna snabbt kan ändras. Markanvändningen är ständigt underkastad krav på förändringar till följd av dynamiken och rörligheten i samhället. Det är givetvis ytterst viktigt att dessa ändringar kan genomföras på ett snabbt, enkelt och billigt sätt. Ser man på den gällande lagstiftningen, främst 1926 års jorddelningslag, kan man snabbt konstatera att den i många avseenden är bristfällig. Till största delen har detta sin grund i den lagstiftningsmetod som använts. Grovt räknat finns det två olika sätt att stifta lag: en äldre och en modernare metod. Den äldre metoden gick ut på att man i detalj tog upp vissa konkreta problem och angav direkt i lagen hur dessa skulle lösas. Man band de tillämpande myndigheterna mer eller mindre hårt vid vissa förfaranden och hindrade dem från att ta hänsyn till omständigheterna i de särskilda fallen. En sådan lagstiftning blir i regel snabbt föråldrad, och det är detta som inträffat i fråga om jorddelningslagen. Här har vi en av huvudanledningarna till alla de problem som i dag finns inom fastighetsbildningsväsendet. Den andra lagstiftningsmetoden, som i hög grad sätter sin prägel på fastighetsbildningslagen, innebär att lagreglerna är allmänt hållna så att de smidigt kan anpassas till den tekniska utvecklingen och ändrade samhällsförhållanden. De speciella omständigheterna i varje särskilt fall kan vidare fullt ut beaktas. även en sådan metod har naturligtvis sina risker, bl.a. kan tillämpningen bli ojämn, men jag tror att den avgjort är att föredra framför den stelbenthet som utmärker den äldre lagstiftningen. Motiven ger också i många fall utförliga anvisningar för tillämpningen av lagen. Ytterligare tillämpningsföreskrifter och exempel kommer att utarbetas. Vi får i övrigt lita på att förrättningsmännen är så kloka att de på ett förnuftigt sätt kan avväga olika intressen mot varandra. Det råder ingen tvekan om att fastighetsbildningslagen kommer att ställa stora krav på förrättningsmännen. Utbildningen och informationen om den nya lagen blir mycket viktiga, och utskottet förutsätter att tiden fram till ikraftträdandet effektivt tas till vara. Innan jag går in på vissa detaljer i förslaget vill jag betona en sak som jag tror är mycket betydelsefull, nämligen vikten av att förrättningsmännen vid fastighetsregleringar så långt det är möjligt försöker få fram lämpliga lösningar på frivillig väg. Vissa tvångsbestämmelser är säkerligen nödvändiga, men de bör användas med den största försiktighet. Alla vägar att nå enighet bland sakägarna bör prövas. Det finns flera exempel på förrättningar som har dragit ut på tiden i det oändliga och kostar stora summor pengar utan att ändå ge något bra resultat — just av den anledningen att man har försökt tvinga på sakägarna vissa lösningar. Vårt lantmäteri är i dag arbetstyngt, väntetiderna blir ofta långa och jag är övertygad om att lantmätarna får fullt upp att göra även om de i första hand koncentrerar sina krafter på företag och lösningar som sakägarna frivilligt är beredda att biträda. I övrigt vill jag framhålla den stora betydelse som institutet fastighetsreglering kan beräknas få. Såvitt utskottet kunnat finna har vi här fått ett snabbt och effektivt instrument för att genomföra förbättringar i fastighetsbeståndet inom ett område eller en trakt. Särskilt gäller detta inom jordbruk och skogsbruk, men jag är övertygad om att fastighetsregleringen med den smidighet som utmärker den blir av stor betydelse också inom tätorterna. Jag övergår nu till att med några ord beröra motionsyrkanden och en därav föranledd reservation, som jag själv har biträtt. Först vill jag dock betona att vi inom utskottet har varit ense om de stora förtjänster som förslaget i övrigt har. Reservationerna berör i det stora hela detaljer, men reservationen IV tar upp en enligt min mening viktig detalj. Enligt fastighetsbildningslagen skall inlösen kunna ske inom ett område som berörs av en större och mer genomgripande fastighetsreglering. Vi reservanter är liksom utskottsmajoriteten beredda att acceptera att inlösenmöjligheter står till förfogande; det är utformningen av bestämmelserna som vi vänder oss mot. Vi menar att förrättningsmännen har fått alltför många befogenheter samlade hos sig. Vid expropriation prövas frågan om tillstånd till åtgärder av Kungl. Maj:t efter ett omfattande remissförfarande, varefter det ankommer på expropriationsdomstol att bestämma ersättningen och besluta i övriga frågor rörande expropriationen. Enligt förslaget läggs däremot pröv ningen i samtliga dessa hänseenden på förrättningsmännen. En sådan lösning vill vi i likhet med åtskilliga remissinstanser inte godta. Vi tror att den medför risker för att förtroendet för förrättningsmännen på sikt kan komma att undergrävas genom att den dubbla ställningen av åklagare och domare läggs på samma personer. Vi menar att inlösenbestämmelserna har sin rätta plats i expropriationslagen. Förfarandet enligt denna är för närvarande ganska tungrott, men arbete med att få en bättre ordning till stånd pågår. Det bör vara möjligt att nå en väsentlig förbättring av regelsystemet som gör att expropriationslagen kan accepteras även med hänsyn till önskemålen om ett snabbt och enkelt förfarande. Som framgår av reservationen har vi också i övrigt vissa erinringar mot utformningen av förslaget. Jag nöjer mig här med att hänvisa till reservationen. Jag ber till slut, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan utom såvitt avser moment I. Jag yrkar därvidlag bifall till reservationen IV.

Herr talman! Nu gällande regler i fastighetsbildningslagen för stad och jorddelningslagen fastställdes 1917 respektive 1926. De har sedan ändrats på olika sätt och är naturligtvis inte i stil med tidens krav. De har dock fungerat något så när under en tid av hektisk omvandling av fastighetsindelningen såväl när det gäller tätbebyggelse som strukturrationalisering inom jordbruk och skogsbruk. Jorddelningslagens språkdräkt har utsatts för hård kritik. Jag hoppas att den kritiken inte behöver belasta fastighetsbildningslagen — jag inte endast hoppas utan är övertygad om det. Justitierådet Birger Wedbergs lilla studie >Lagstil» som kom ut 1928 — det år då jorddelningslagen trädde i kraft — har hämtat många för att inte säga flerta let exempel från jorddelningslagen. Han urskuldar lagskrivarna med att de strävat efter största möjliga tydlighet och fullständighet därför att lagtillämpningen närmast ankommer på andra än jurister. Wedberg invänder i alla fall att denna strävan här och var tagit sig uttryck som vittnar om en hart när förolämpande misstro till lantmäterikårens intelligens och goda vilja. En av de paragrafer i jorddelningslagen som det något skrattats åt är hämtad från skiftesstadgan hundra år tidigare. Jag finner anledning läsa upp något ur den. För det första skall ägolott utläggas i allenast ett skifte om så är möjligt. I annat fall vare två skiften tillåtna. Går inte det, må till ägolott läggas tre eller flera skiften. Det var alltså 1800-talets propaganda för att samla ägorna på ett område och få en strukturrationalisering till stånd. När justitieministern statsrådet Geijer nu är närvarande i kammaren finner jag anledning citera vad en av hans förfäder — som också var riksdagsman på Uppsalabänken — nämligen Erik Gustaf Geijer sade när man på sin tid höll på med skiftesstadgan. Han kommenterade just bestämmelsen om ett, två, tre eller flera skiften. »Jag påminner blott att enligt all logik, då undantagen överstiga regeln, de även upphäva den. Hörer nu större delen av rikets jord till undantagen, så hörer ock den nya skiftesstadgan ej till Sverige, utan må själv utflytta och söka sig ett fädernesland.» Passusen om utflyttningen var ju litet vitsig; detta kom ju nu för första gången in i skiftesstadgan. Men han var över huvud taget missnöjd med skiftesstadgan, och det berodde just på att han inte trodde på enskiftesprincipen. Han sade: »Jag är varken lanthushållare eller lagkunnig eller driven i lantmäteriet eller har någon jord att mäta. Men en blick för mitt fäderneslands fördelar efter mitt mått, tillskriver jag mig utan betänkande. —— — den nya stad gans fördärvliga verkan, om den ej hämmas, har väckt min uppmärksamhet.» Nu har ett förslag till fastighetsbildningslag framlagts efter trettio års förberedelser i olika omgångar. Det är en föredömlig nyskapelse som emellertid därför inte skär av förbindelserna med äldre lagstiftning och tradition. Enligt direktiven till 1953 års fastighetsbildningskommitté, som slutfört utredningsarbetet, skulle förfarandet göras snabbare, enklare och billigare. Det återstår att se om det kommer att bli så. Snabbheten kommer naturligtvis att bli svårare och svårare att uppnå. Det blir lättare att göra förfarandet snabbt så till vida att en hel del tekniska hjälpmedel som datamaskiner och annat nu underlättar hanterandet. Men samhället har blivit mer komplicerat. Det allmänna som det talas om på många ställen inte bara i denna lagstiftning, d. v. s. stat och kommun, planerar inom skilda sektorer, och fastighetsbildningen skall i görligaste mån tillgodose dem alla. Rättssäkerheten fordrar också sin uppmärksamhet. Det andra önskemålet — det som avsåg enkelhet — har tillgodosetts bl.a. genom att man slagit ihop reglerna för land och stad, och vidare genom att antalet förrättningslag blivit färre och genom att handläggningssättet kan anpassas även till enkla förhållanden. Man behöver inte se fastighetsbildningsförrättningen som en domstolsprocess. Ibland är den likheten slående, men i flertalet fall är lantmäteriet att betrakta som ett beställningsskrädderi; kunderna — en eller flera sakägare — önskar få sakkunnig hjälp med en viss omvandling av eller bestämning av gränserna för sina fastigheter. Till förenklingarna får också anses höra att servitutsfrågorna nu kan behandlas analogt med övriga förrättningar enligt fastighetsbildningslagen och även i full utsträckning kan kombineras med sådana. Att det tredje villkoret — att förfarandet skulle bli billigare — skulle kunna uppfyllas kan man inte direkt utläsa av förslaget till fastighetsbildningslag. Men naturligtvis kan möjligheterna till snabbare och enklare förfarande medverka till att göra det billigare; gällande lantmäteritaxa liksom stadsmäteriväsendets taxor är ju direkt beroende av tidsåtgången. Priset per tidsenhet har ju på senare år höjts med flera hundra procent. Jag kan som exempel nämna att lantmätarens dagarvode på 1940-talet var 12 kronor; nu ligger timarvodet i närheten av 100 kronor. När nu förslaget till ny fastighetsbildningslag kommit på riksdagens bord är det först att konstatera att stor enighet råder om lagverkets utformning och innehåll. Det må dock tillåtas mig att göra några kommentarer till tredje lagutskottets utlåtande nr 35. Propositionens tre delar omfattar mer än 1200 sidor, och det må förlåtas även en yrkesman att man inte kunnat smälta allt under den allmänna motionstiden och under utskottsbehandlingen. Jag har därför en del kommentarer att göra som jag tycker har en viss betydelse. Först några ord om detta förslags förhållande till jordabalksförslaget, som också är under riksdagens prövning men som inte kommer att slutbehandlas förrän under höstriksdagen. Det finns i förslaget till fastighetsbildningslag hänvisningar till en kommande jordabalk, och det inger naturligtivis betänkligheter från formell synpunkt, särskilt som man gjort åtminstone en hänvisning — den som återfinns i 5 kap. 30 § — till ett lagrum i jordabalken som inte har det paragrafnummer som anges i jordabalkspropositionen. Vi skall alltså anta en lag som hänvisar till ett förslag som inte är sådant som man tänkte sig när propositionen skrevs. I jordabalken 1 kap. 1 § sägs att fast egendom är jord och att den indelas i fastigheter. Fastighetsbildningslagens 1 kap. talar så om hur fastighetsindel ningen kan ändras. I 3 § har ordet »mark> insmugit sig, vilket kan synas onödigt. Vad som är jord i jordabalken är mark i fastighetsbildningslagen, och i båda ingår vattenområden i förekommande fall. 2 kap. innehåller grundläggande bestämmelser om fastighetsbildning. I 1 § räknas de olika fastighetsbildningsinstituten upp — det är fastighetsreglering för ombildning av fastigheter och det är avstyckning, klyvning och sammanläggning för nybildning. Delning av samfällighet, som inte är så ovanlig och som nu företas genom laga skifte, avses enligt departementschefens uttalande kunna äga rum som marköverföring vid fastighetsreglering. Den som känner till förhållandena saknar annars en beskrivning av hur det skall gå till, men det framgår alltså av motiven. I 3 kap. beskrivs villkoren för fastighetsbildning. Till 1 § om allmänna lämplighetsoch aktualitetskrav finns en intressant kommentar angående s.k. överstora tomter, särskilt för fritidsändamål. I anledning av ett ändringsförslag från lagrådet har departementschefen tagit upp ett resonemang om vidsträckta tomtplatser. Det framförs som en, låt vara stillsam, kritik av ett avgörande i högsta domstolen förra året. Departementschefen antyder att den nya fastighetsbildningslagen inte kan tolkas så generöst. Bebyggelsefastigheter bör enligt departementschefen begränsas till i huvudsak det område som verkligen kan begagnas mer intensivt som tomtplats. Det är ett ställningstagande som lantmätarna länge har efterlyst och som för framtiden ger klarare linjer. Sedan bör det bemärkas att i 2 § planvillkoren nu har uttryckts positivt. Man skall alltså göra fastighetsbildningen i enlighet med planen — det gamla villkoret var att fastighetsbildningen inte stred mot planen. Vidare framgår av kommentarerna att tomtindelningen blir ett planinstitut i framtiden när det ta lagverk är helt och hållet färdigt. Det finns möjlighet att ge dispens för avvikelser från planerna. En nyhet, som hämtats från byggnadslagstiftningen, är att länsstyrelsen kan delegera dispensgivningen till byggnadsnämnd, vilket är tillfredsställande. Nu gällande regler om bildande av stödjordbruk har inte överförts till fastighetsbildningslagen. Däremot har villkoret för bildande av jordbruksfastighet formulerats så, att fastigheten skall ge tillfredsställande lönsamhet. Det ersätter nuvarande formulering, att fastigheten skall ge brukaren och hans familj — tillfredsställande bärgning — kravet på familjejordbruk har alltså ändrats till »tillfredsställande lönsamhet». Av ordalydelsen i fastighetsbildningslagen kunde man möjligen dra den slutsatsen att en jordbruksfastighet kan bildas, om en person som på grund av deltidsarbete kan ägna en del av sin arbetskapacitet åt ett mindre jordbruk, kan beräknas erhålla tillfredsställande lönsamhet genom jordbruket. Nu har departementschefen tagit oss ur den villfarelsen genom klara uttalanden, att nybildning av stödjordbruk inte får ske. Tillgången på sådana motsvarar mer än väl efterfrågan. Jag tycker det är onödigt att i vår föränderliga tid dra så strikta gränser. Det är inte säkert att det lediga småbruket ligger på det rätta stället för den som söker och behöver en utfyllnad till annan yrkesverksamhet. Herrar Åkesson och Ernulf har på denna punkt i utskottets utlåtande avgivit en reservation som jag har viss sympati för, men jag avstår ändå från att yrka bifall till den. Jag misstänker att utvecklingen så småningom kommer att förändra synen på detta. I utskottsutlåtandet framhålles att statsmakterna vid behandlingen av skilda naturvårdsfrågor har uttalat, att naturvården inte skall främjas genom generellt = jordpolitiska åtgärder. Det hänger just ihop med frågan om stödjordbruken. Departementschefen har sagt att sådana saker skall ordnas i samband med naturvårdspolitikens utformning. När man beträffande vissa områden finner att det skulle vara lämpligt att vårda landskapsbilden genom jordbruk av den här karaktären, är det emellertid tveksamt, om naturvårdspolitiken kan fullföljas på grund av denna spärr i fråga om fastighetsbildningen. Jag beklagar att så strikta gränser har dragits. 4 kap. handlar om fastighetsbildningsmyndigheten. Jag vill här särskilt understryka vikten av samarbete med sidoordnade myndigheter och organ. Fastighetsbildningen ingår som ett led i samhällsplaneringsåtgärderna, och det fordras god ömsesidig kontakt bl.a. med de kommunala organen och då främst byggnadsnämnden. Det räcker inte med bara de underrättelser som stadgas i lagförslaget, utan här fordras ett direkt samarbete oberoende av underrättelserna. I en motion, II: 1969, har jag tagit upp frågan om möjligheterna att besluta om ersättning åt sakägare för utredningskostnader vid förrättning. Erfarenheten har visat att större fastighetsregleringar enligt nuvarande ordning främjas, om sakägarna redan vid förrättningen utnyttjar sakkunskap av skilda slag för att utforma sin bedömning av olika alternativa lösningar. Förrättningsmannen har en viktig informationsuppgift, men den måste fullgöras med stor försiktighet då stridiga intressen står mot varandra. Det måste då vara en fördel om utredningen blir så fullständig som möjligt vid förrättningen och inte uppskjuts till en eventuell domstolsbehandling. Departementschefen antyder att frågan om ersättning kan beaktas vid fördelningen av förrättningskostnaden. Jag anser det vara helt förkastligt att blanda samman dessa ersättningsfrågor. Utskottet har behandlat motionen mycket välvilligt och utgår från att hithörande spörsmål skall uppmärksammas av regeringen t.ex. i samband med prövning av fri rättshjälp i förvaltningsrättskipningen. Jag har därför inte reserverat mig på denna punkt. Jag anser att skrivningen är så välvillig som jag kan önska. 5 kap. innefattar de allmänna bestämmelserna om fastighetsreglering. 3 § innehåller bestämmelser om rätten att påkalla fastighetsreglering. En sådan rätt tillkommer naturligtvis i första hand sakägarna-fastighetsägarna. En nyhet är att den som begär expropriation kan påkalla fastighetsreglering för att underlätta expropriationen. Byggnadsnämnd kan också göra detta när det gäller tätbebyggelse, och likaså länsstyrelse, överlantmätare eller lantbruksnämnd om fastighetsregleringen är av större betydelse från allmän synpunkt. För närvarande har vägförvaltningen enligt en bestämmelse i allmänna väglagen rätt att söka ägoutbyte i vissa fall. En sådan möjlighet skall väl bibehållas, och jag föreställer mig att vägförvaltningen i framtiden kan gå via länsstyrelsen eller överlantmätaren för att få till stånd en förändring. I övrigt vill jag i detta sammanhang särskilt understryka de bestämmelser i 5 § som innebär att fastighetsreglering på begäran av myndighet inte får äga rum, om sakägare med ett väsentligt intresse i saken mera allmänt motsätter sig reglering. Erfarenheten från tilllämpningen av dalalagen visar hur svårt det är att på rimlig tid nå ett ändamålsenligt resultat då jordägarna — nu heter det kanske markägarna — inte är med på noterna från början. I 5 kap. 22 8 föreskrivs att fastighetsbildningsmyndigheten kan meddela byggnadsförbud inom regleringsområdet. Dispensmyndighet är fastighetsbildningsmyndigheten. Detta förfarande kan också i princip tillämpas inom planlagt område, vilket givetvis innebär att man måste ha god kontakt med vederbörande byggnadsnämnd, så att det inte om varandra föreligger byggnadsförbud enligt byggnadslagen och enligt fastighetsbildningslagen utan att man bevakar dessa frågor på ett ensartat sätt. I samband härmed bör även uppmärksammas att rivning av byggnad enligt 24 8 och flyttning av byggnad enligt 25 § kan behöva föregås av byggnadslovsbeslut av byggnadsnämnden och att alltså förrättningsmännen får vara uppmärksamma på att inte bara meddela bestämmelser om rivning eller flyttning av byggnad, utan att också se till att byggnadsnämnden i de fall då så erfordras sanktionerar det. Arrendereglerna i nuvarande 2 kap. 27 8 nyttjanderättslagen jämställer lantmäteriförrättning med naturkatastrof då det gäller för arrendator att få nedsättning i arrendeavgiften. Det har naturligtvis stärkt självkänslan hos vissa lantmätare, i varje fall har det stärkt deras ansvar när de gör en förrättning. Motsvarande regler är nu överförda till 5 kap. 12 § fastighetsbildningslagen. Av 34 8 framgår också att sådan arrendator är sakägare vid förrättningen. I sistnämnda paragraf omnämnes även samfällighetsrätt, en konstruktion för samverkan som =:departementschefen uteslutit ur det framlagda förslaget till jordabalk. Här föreligger alltså en formell felaktighet, om jag så får säga, men frågan kanske tas upp vid höstriksdagen, enligt vad som förljudits från justitiedepartementet närstående kretsar. Kapitel 7 handlar om servitut. Där finns ingen definition om vad servitut är för någonting, utan man får söka ledning i jordabalksförslaget, alltså den blivande jordabalken. Fastighetsreglering som avser servitut kan omfatta bildande av servitut, ändring av servitut och upphävande av servitut. Förfarandet kan omfatta såväl s.k. jorddelningsservitut, alltså sådant servitut, som tillskapas vid lantmäteriförrättning, om jag får uttrycka det så, som avtalsservitut, alltså sådana som tillkommit genom avtal mellan sakägare och kan vara intecknade och framdeles inskrivna. Av ett uttalande i jordabalkspropositionen tycks framgå, att ett avtalsservitut, som t.ex. ändrats till sitt läge vid fastighetsreglering, fortfarande är att anse som ett avtalsservitut och alltså för sitt bestånd blir beroende av inskrivning. Ofta är det väl så, att ett avtalsservitut kommer att behandlas i samband med andra åtgärder vid fastighetsreglering och då får karaktären av jorddelningsservitut. Så fort ett servitut behandlas enligt fastighetsbildningslagen borde det enligt min mening överföras till att bli förrättningsservitut . Reglerna i 7 kap. 4 8 om ändring av servitut inom vissa planområden innebär en sådan förrättningsåtgärd, som jag föreställer mig att det ligger nära till hands för byggnadsnämnden att aktualisera genom nämndens rätt att anhängiggöra förrättningar. I kap. 8 behandlas inlösenfrågorna. Beträffande detta finns en reservation fogad till utskottets utlåtande, där man radikalt yrkar avslag på propositionen i denna del och begär ett nytt förslag. Jag håller med reservanterna om att då mark behöver överföras från en fastighet till en annan detta helst bör ske genom frivilliga överenskommelser. På denna grundval bygger också propositionen och den tradition som under senare år utbildats vid stora fastighetsregleringar. Men ibland kan tvång behöva tas till hjälp, och därför fordras det inlösenregler. Reservanterna vill tydligen — och det bekräftades av utskottets ärade ordförande — överföra dessa inlösenbestämmelser till expropriationslagen. Det är en uppfattning som jag inte alls kan dela. Jag har erfarenhet av både nuvarande förrättningsförfarande och av expropriationsprocessen, och den erfarenheten säger mig att många tvångsförvärv av mark skulle må väl av att avdramatiseras och överföras från behandling vid expropriationsdomstol till inlösen av den typ som finns angiven i 8 kap. fastighetsbildningslagen. 10 kap. om avstyckning föranleder mig till en början att med tillfredsställelse notera, att utskottet tagit upp frågan om förfogande över andelar i häradsallmänningar och motsvarande. Jag hade helst sett att nuvarande regel, 19:12 i jorddelningslagen, direkt hade överförts till fastighetsbildningslagen, men när så inte skett är det viktigt att utskottet gjort detta klara uttalande, att sådan andel i allmänning vid avstyckning skall tilldelas styckningsdel som skall utgöra eller tillhöra jordbruksfastighet. 10 kap. 8 8 behandlar det fall då styckning grundas på avtal. Erfarenheten visar att flertalet avtal inte kan direkt läggas till grund för avstyckning. Där uppges arealer som inte visar sig stämma med vad som var avsett på marken, sidolängder som inte stämmer med arealen eller med markförhållandena, uppgifter om erforderliga servitut saknas O0.s.v. I 19 kap. 15 8 jorddelningslagen finns därför en regel om rätt för sakägare att träffa överenskommelse om andel i samfällighet, servitut o.s.v. I praxis har, vilket också påpekas i propositionen, mindre ändringar beträffande områdets utformning i övrigt skett genom förening fastän det inte tagits med vid exemplifieringen. I 10 kap. 8 § fastighetsbildningslagen har motsvarande exemplifiering uteslutits, men det medges att man får träffa skriftlig överenskommelse i frågor som har betydelse för avstyckningen i den mån överenskommelsen inte strider mot vad som varit avsett vid tillkomsten av grundhandlingen. Tyvärr stämmer inte dessa regler i fastighetsbildningslagen med = jordabalksförslaget i motsvarande del. Enligt 4 kap. 7 8 jordabalksförslaget stadgas, att köp av visst område av fastighet är giltigt endast om fastighetsbildning som söks inom sex månader sker i överensstämmelse med avtalet. I motiven till detta lagrum har departementschefen uttalat, att det skall vara identitet mellan det överlåtna och det utbytta området. Det talas inte om någon möjlighet till jämkning. Om avstyckningen skett före avtalet och inte grundas på detta uttrycks saken ännu tydligare: »är inte identiteten klar är köpet ogiltigt>. Nu behandlar vi fastighetsbildningslagförslaget och då detta är tillfredsställande i denna del återstår det att senare få till stånd en komplettering av jordabalken 4: 7 eller åtminstone ett motivuttalande av utskottet då jordabalken skall behandlas. 14 kap. om fastighetsbestämning ersätter i huvudsak nuvarande regler om gränsbestämning. Kapitlet behandlar själva tillvägagångssättet, medan grunderna för hur gräns skall bestämmas återfinns i jordabalkens 1 kap. Här skall endast sägas att jordabalkens 1 kap. 5 § kategoriskt behandlar hur gräns i vattenområdet skall dras men att fastighetsbildningslagens 14 kap. 6 8 medger jämkning av gräns som fordras för att gränsen skall få ändamålsenlig sträckning. En sådan regel fanns införd i lagberedningens förslag till jordabalk men överfördes till fastighetsbildningslagen. Enligt min mening hade jämkningsmöjligheten bort antydas i jordabalken eller få ett underlag genom en allmän hänvisning till fastighetsbildningslagen i 1 kap. jordabalken. 15 kap. handlar om fullföljd till fastighetsdomstol. Det nuvarande systemet med efterprövning av förrättningarna och fastställelse byts ut mot ett lagakraftvinnande. Detta innebär knappast någon ändring i och för sig, eftersom fastställelse sker så nära nog hundraprocentigt som man kan tänka sig. Jag har inte några exakta siffror men vill minnas att mindre än 1 procent av för rättningarna förs vidare till fastställelseprövning vid =<:ägodelningsdomstol. Detta sker nu genom att överlantmätaren hänskjuter avgörandet till domstolen. Enligt förslaget till fastighetsbildningslag skall ett slags eftergranskning fortfarande kunna ske genom att byggnadsnämnden, Ööverlantmätaren, länsstyrelsen, lantbruksnämnden, och för resten också fastighetsregisterföraren, för frågan om förrättningens laglighet vidare till den nya fastighetsdomstol som tillkom förra året. Detta skall ske genom besvär på samma sätt som gäller för sakägare. I motion II: 462 har jag föreslagit att denna fullföljd av myndigheter i stället skall ske genom underställning på det sätt som föreslagits av fastighetsbildningskommittén. Frågan har tagits upp av en del remissorgan, och man har bl.a. från kommunhåll framhållit det egendomliga i att en byggnadsnämnd, som inte är nöjd med sin anställde stadsingenjörs ställningstagande vid en förrättning, skall behöva använda sig av rättsmedelsbesvär mot denne sin egen tjänsteman. Även i förhållandet mellan överlantmätare och förrättningslantmätare föreligger en liknande situation. Jag vet att denna fråga diskuterades livligt under propositionsskrivandet, och jag har på anförda skäl dristat mig att i denna del yrka ändring, så att underställning skall användas som rättsmedel i stället för besvär. Vad slutligen angår 19 kap. om fastighetsregister saknar jag där liksom i motsvarande kap. 19—23 jordabalksförslaget varje antydan om att förande av fastighetsregister och inskrivning hos inskrivningsdomstol måste samordnas, så att en fastighets identitet vid företagande av en inskrivningsåtgärd är fullt klar. Annars fungerar inte inskrivningsväsendet. Jag begär inte någon komplettering av lagtexten, fastän detta naturligtvis hade varit den bästa utvägen. I jordabalkförslaget står det dock att inskrivning skall ske på inskrivningsdag en gång i veckan. Man har alltse där uppmärsammat den saken. Genom riksdagens godkännande i princip för en tid sedan av ett system med databehandling av inskrivningsärenden har saken kommit i ett nytt läge, men även då var den nödvändiga kombinationen mellan fastighetsregister och inskrivning bortglömd. Herr talman! Med denna typiska lantmätarfundering skall jag avsluta mitt anförande.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

Herr talman! Det förslag till ny fastighetsbildningslag som vi nu behandlar är mycket omfattande och innebär att fastighetsbildningen blir anpassad till det moderna samhällets krav. Jag skall inte göra några historiska tillbakablickar, som herrar Tobé och Grebäck här gjort på ett synnerligen intressant sätt. Jag kan instämma i de båda talarnas allmänna bedömning, att detta är ett bra lagförslag. Det är fråga om ett skickligt arbete som har pågått under mycket lång tid och lagen bör kunna medverka till en enklare och smidigare handläggning av fastighetsbildningsärenden i fortsättningen. Som framgår av utskottets utlåtande råder det också mycket stor enighet om lagförslaget. Det är bara på några punkter som vi inte har kunnat ena oss. Som jag ser det är det visserligen väsentliga punkter, men vi är ändå överens i det stora hela. Meningsskillnaderna gäller framför allt inlösenreglerna, vilken fråga har tagits upp i reservationen IV. Vi reservanter anser det vara opåkallat och olämpligt att i fastighetsbildningslagen införa särskilda bestämmelser om inlösen. Det måste bl.a. innebära att förrättningsmannen kan — som herr Grebäck uttryckte det — bli både åkla I den nya lagen sägs i 6 kap. 2 8 bl.a. att gemensamhetsskog kan bildas som en samfällighet, varvid i sista hand tvångsregler kan tillgripas. Där gäller det att åstadkomma en vettig samverkan. Förslaget innebär inte att man avhänder fastighetsägaren någon skog utan bara att han i sista hand kan tvingas in i en samverkan, om detta är nödvändigt. Man kan säga att detta överensstämmer med de regler som finns på andra områden, t.ex. när det gäller jakt och fiske. Härutöver är vi reservanter medvetna om att det i vissa speciella fall ändå kan behövas någon form av inlösensmöjlighet. Men vi menar att det är bättre att införa bestämmelser därom i expropriationslagen.

Herr talman!

Jag förstår mer än väl att utskottets ärade ordförande talar om att det är ett betydelsefullt arbete som utförts och att han anser att förslaget präglas av vår tids värderingar. Men för min del måste jag säga att andemeningen i hela lagstiftningen är uttryck för ett slags feodalism. Resultatet måste ju också bli sådant när inte allmogen haft möjligheter att på vanligt sätt säga sin mening utan endast företrädare för olika intressen fått komma till tals. Jag förstår alltså att herr Tobé anser att det är ett nöje att få tillstyrka lagförslaget — både som Ööverlantmätare och som borgerlig ideolog bör han känna det på detta sätt. Men jag kan nämna att det i ett gammalt betänkande från 1823 konstateras att staten äger en betydande del av rikets jord trots att staten i vissa fall som beskrivits i betänkandet frikostigt lämnat bort sin mark. År 1823 hade man ännu kvar en känsla av att allmogens rätt skulle skyddas genom att man höll på de regler som skrevs in i grundlagen för århundraden sedan och som ännu står inskrivna där. Det talas om lantmätare. Detta gjorde att jag letade upp ett betänkande, som skrevs 1904 och undertecknades av bland annat en Douglas, en Arvid Lindman, en Kempe med flera. I detta betänkande talade man om att de avyttringar, som skedde under 1800-talet tills de förbjöds genom 1873 års avyttringsstadga för Lappmarken, mest ägde rum i Västernorrlands och Jämlands län. Det är sålunda inte något ovanligt att hemmanen erhållit dubbelt eller flerdubbelt så stora områden som de enligt avyttringsförfattningarnas grundsatser rätt förstådda >synes hava bort erhålla».

Det har nu strukits ett streck över detta. Jag förstår dem som varit med om detta, men måste beklaga att det har kunnat ske.

säger att hos oss infördes detta finurliga instrument av Fredrik I för bekvämlighets skull, först på mindre viktiga papper, sedan även på de viktiga. Under Adolf Fredrik: år 1756 förklarade ständerna att rådet fick använda namnstämpeln om konungen vägrade underteckna. Faktiskt försvann denna egendomliga riksstämpel efter 1772. När Carl XIV blev varm i kläderna, införde han sängkammarregering och skrev själv under, ibland oläst emedan han icke kunde förstå olika handlingar på svenska. Man har en otrevlig känsla av att den som. signerat propositionen och lagutskottets utlåtande knappast frångått det kungliga förfarandet med en namnstämpel i enlighet med den 28 maj 1756. I dag är det tydligen rättsväsendet eller ämbetsmannastyrkan som handhar namnstämpeln på grund av att det juridiska språket är så obegripligt. Det är uppenbart att utredarna och de som juridiskt skall granska det hela inte haft vare sig möjlighet eller ansett mödan värd att titta på de dokument som ändå finns.

Om man bortser från viljan att bevara endast en namnstämpel, finner man ändå att utskottet har skyldighet att granska olika faktorer i detta sammanhang. Nog kan det kännas tacknämligt att bryta mot grundlag och visa sin makt, men vad för morgondagen då i sitt sköte? Får jag till landets justitieminister, även om han inte har signerat denna proposition, ställa frågan: Gör man icke någon undersökning inom departementet innan ett lagförslag framläggs? Jag har en känsla av att även denna granskning antyds i grundlagen. Behöver icke Kungl. Maj:t och riksdagen eller ett dess utskott följa grundlagens föreskrifter? Behöver de icke ge akt på att detta förslag innebär, att man utan hänsyn till gällande regler med ett penndrag sätter grundlag ur spel?

Är den det?

Det är riktigt att domaroch ämbetsmannakåren behöll sina privilegier 1809. Den är tydligen den mäktigaste politiska maktfaktorn i vårt land även efter den 17 december 1918, då beslutet om den politiska demokratin fattades i riksdagen.

Eftersom rättsfrågan är av grundläggande betydelse för jämlikheten blir det mer luft än verklighet om den inte beaktas. Visserligen kan man som justitieministern säga att lag och rätt är av teoretisk betydelse och att likhet inför lagen inte gäller.

Dessa är man nu i färd med att ta tillbaka.

Men det märkliga är att Karl XI, som inte var Guds bästa barn, ändå kunde återföra statens egendom till kronan genom att följa grundlagen. Om damerna och herrarna läser adelns och ridderskapets protokoll från det tidsskedet på 1600-talet skall ni komma underfund med att de makthavande sålde kronans egendom trots att man alltsedan drottning Kristinas tid hade sagt ifrån att så icke fick ske. De icke blott sålde kronans egendom utan lämnade även kvitto på att de hade tagit emot pengar till kronan, men de levererade inte in ett enda öre. Av secreta utskottets utlåtande framgår att den princip om rättslöshet som nu finns med i en lag av år 1970 redan då var knäsatt. Och så säger man att detta är något nytt. Nej, mina damer och herrar, det är att gå tillbaka till det gamla ståndssamhället och ingenting annat. I ett underdånigt betänkande från 1823 säger man ifrån att det var okunniga män som skrev lagar eller rättare sagt tillämpade dem. Lagarna skrevs under inflytande av privilegier, uteslutande rättigheter, skråanda och de många olika intressen vilka skiftesvis ägt överhanden. För att motverka ett större inflytande grundat härpå har den ena klassen av medborgare eller näringsidkare måst söka lagstiftningens eller styrelsens mellankomst och skydd.

Att propositionsskrivarna eller propositionsskrivaren inte kunnat sträcka sig så långt kanske beror på att man över huvud taget icke kände till att vi hade svensk rättshistoria före 1823. Det är väl ändå ganska betydelsefullt. Den 12 oktober 1765 uttalade sig en hovrättsnotarie som hette Carl Esterberg om de högsta makthavarna i samhället.

Man känner nog det brukade valspråket: Små tjufvar hängas up, men de stora låter man gå, och at tjufven blir ej hängd för det han stiäl, men för det han stiäl så litet, att han ej har att dela med sig. Detta lära associerade hafva tröstat sig med i deras rofferier, och hvarcken kan man skylla dem före at hafva tagit för knapt till eller sparat at skaffa sig vänner af den orätta mammon.

Dylika rättigheter voro rätt till mulbete för hemman, torp eller fäbodlägenheter, rätt till fiske, slåtter m.m. I samtliga dessa fall kunde enligt ovannämnda princip allmänningens upplåtande som rekognitionsskog ej lända till inskränkning i de redan existerande rättigheterna. Denna regel har fått sig uttryck i instruktionerna för bergskollegium den 16 oktober 1723 och 22 juni 1773 8 12. Kollegium anbefalldes vid allmänningars upplåtande till bruk noga tillse, att de, som av ålder därstädes haft rättigheter av antytt slag, skulle vid sitt nyttjande därav bibehållas. Om förbehåll skett i upplåtelsebreven eller ej, har icke varit avgörande för rättigheternas bestånd.

En sentida släkting, en snart 90-årig prost i Sollefteå, har ännu ej återfått sin släktgård.

Sparre hade makten, och därmed hade han rätten. Till i år har man låtit befolkningen behålla sin urgamla rätt att fiska i sjöarna, men nu stäms urbefolkningen för tjuvfiske i bytjärnen. Är det riktigt? Skall vi hålla fast vid en sådan rättsordning? I Uppland har man hållit på i jag vet inte hur många hundra år för att komma till rätta med äganderättsförhållandena, men tyvärr har aldrig någon lantmätare haft tid att undersöka förhållandena. Om man hade gjort det, skulle man ha kommit underfund med att det bolag som i dag vräker gamla fiskare från deras boplatser aldrig haft rätt att lägga beslag på egendomarna. Detta har skett 1969 i vad som väl ändå är ett rättssamhälle — eller hur?

Det kan naturligtvis sägas vara rationellt. Så gjorde man förr i tiden med gammalt folk, och rättsväsendet gör det tydligen även i dag. Det skall någonstans i justitiedepartementet eller kammarkollegium eller på något annat håll finnas en skrivelse som ångermanlänningarna avlät 1662 om att staten borde hävda sin äganderätt där uppe. De har ännu icke fått något svar på brevet. År 1961 påtalade jag vissa missförhållanden uppe i Dalarna. Det brevet har tydligen också kommit bort och kommer väl att ligga i något verk i några hundra år, och innehållet förblir förborgat.

Ännu ett år efteråt, sedan två av de berörda har gått bort, vilar denna framställning någonstans i departementet eller kammarkollegiet. Jag kan självfallet inte begära att vare sig propositionsskrivaren eller utskottsledamöterna skulle ägna någon uppmärksamhet åt socialdemokratisk litteratur.

Kan han älska allt detta?» Danielsson svarade: »Ja, han kan och bör älska det som ynglingen älskar sina drömmars mö, vilken han först måste erövra, eller vandraren sitt mål, som han endast kan nå på en lång och mödosam stig. På det sättet är jag patriot och väl även de flesta andra.» Han konstaterade även att en norrman hade sagt att svenskarna inte hade vare sig tro eller entusiasm som kunde tas på allvar; de hade varken höger eller vänster. Att vi fördenskull blir förbittrade poängterar han, och han säger, att detta påstående är fullkomligt sant.

Per Albin Hansson sade att kärleken till fosterlandet ligger latent hos svenska folket, men att viljan att värna det icke är oberoende av känslan av delaktighet, av andel och ägande.

Här i dag vill jag säga att det finns anledning till en allvarlig tankeställare, när man sätter det hela ur spel. Olof Palme har sagt att »jämlikhet är inte så mycket ett tillstånd som en färdriktning».

Den skall följas enligt bokstaven. Om herrarna och damerna vill förändra den, skall ni också följa de regler som gäller för en sådan förändring.

Har han rätt till samma frihet beträffande lag och rätt som riksdagen nu synes vara redo att ta sig?

Jag måste därför i dag hysa misstro till justitiedepartement och justitieministrar. Jag vet för övrigt inte om vi haft någon verklig justitieminister sedan 1918, eftersom jag inte haft anledning att granska dem närmare.

Man kan annars fråga sig varför vi skall ha ett justitiedepartement. Vi har ju aktning för allt ' gammalt, och vi har riksheraldikerämbetet och andra ämbeten, som skulle kunna bevara något av det historiska skede som jag trodde skulle läggas i graven. Det framhålles att kontrollen skall åläggas ämbetsmännen men jag frågar mig, om denna inställning är riktig. Är ämbetsmännen människor som inte ens kan få misstänkas? En 1800-tals Sparre, ordförande i särskilda utskottet 1823, har skrivit mycket beskt om hur en domare kan förfara. Han sade ifrån att man icke skulle låta dem få för mycket att säga till om i detta sammanhang. När i dag t.o.m. JO utövar mycket aktiv politisk verksamhet, både inom och utom detta hus, frågar man sig: Är ämbetsmännen något slags övermänniskor? Kan de vara opåverkade av sina åsikter? Jag har inte i något sammanhang — i varje fall inte i den ekonomiska, sociala eller juridiska litteraturen — funnit att så är. Kanske kan man finna exempel på det inom skönlitteraturen. Bristande tid — i någon mån kanske också lättja — har gjort att jag inte har följt med särskilt bra på skönlitteraturens område. Men jag vet ju att det i dikten finns mycket vackert skrivet — ofta dock om sådant som i verkliga livet brukar bli slaget i spillror. Jag menar därför att riksdagen bör akta sig för att överlåta åt underordnade myndigheter att bestämma och utforma vad rätt är.

Och steget mellan rätt och orätt är ännu kortare. Respekten för människovärdet och likheten inför lagen är dock något som man i en demokrati måste vara oerhört aktsam om.

När jag började tala om fritids-, naturoch miljöfrågor på 1940-talet var det nära nog ingen som lyssnade. Både då och på 1950-talet, när vi diskuterade frågan om gräns mot vatten och den s.k. fiskerättslagen, begärde jag rösträkning här i kammaren, och jag har för avsikt att göra det också i dag. Vid de nämnda tillfällena fick jag några ledamöter med mig.

Självfallet gläder jag mig åt det. Men det är inte detsamma som att jag vill betala den utvecklingen med för medborgarna i det dagliga livet nära nog oersättliga tillgångar. Så långt vill jag inte vara med. När det nu gäller de breda folklagrens rätt — men även respekten för grundlagarna — tror jag att slutresultatet blir ungefär detsamma som 1950. Det ligger emellertid numera stora kapitalintressen bakom kraven på detta område, och dessa är starkare än riksdagens. Jag skulle önska att statsministern ville ta upp en granskning av de olagligheter som förekommer i det svenska samhället. Jag har den bestämda uppfattningen att lag och rätt skall råda. Det är emellertid rimligt att riksdagen inte bara agerar namnstämpel när det framläggs en omfattande proposition med lagbestämmelser, som skall följas av svenska folket. Riksdagen har, speciellt i en demokrati som vår, skyldighet att granska och följa upp rättsfrågor, även om jag är medveten om att den fattige aldrig haft någon rätt. Det framgår av historien att det är makt som är rätt.

Att genom «lagstiftning göra drygdelen av svenska folket till brottslingar, som skall placeras bakom stängsel och vaktas av de stora brottslingarna där utanför, innebär en fara för demokratin. Land skall med lag styras och lag och rätt skall vara lika för alla medborgare.

Mitt yrkande innebär inte någon reell ändring utan har mera karaktären av en artighetsbetygelse. Jag har ju som gammal brukspojke och torpare från barndomstiden fått vänja mig vid att med artighet nalkas överheten. Då hade vi inte mycket att säga till om. Jag hoppas att vi har mera att säga till om i dag. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till motionen II:77 med den av mig föreslagna lilla ändringen.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag aldrig kan bli riktigt klok på om herr Lundberg menar allvar eller om han driver med riksdagen och utskottet. Herr Lundberg talar om övermänniskor, men jag undrar om inte herr Lundberg tilldelar sig själv rollen av övermänniska när det gäller att bedöma juridiska spörsmål. Jag tycker att det är en allvarlig beskyllning emot utskottet och även mot riksdagen i dess helhet att såsom herr Lundberg gör framföra farhågor för att de endast fungerar som namnstämpel. Jämförelsen med Fredrik I haltar väl något. Svea rikes ständer konstaterade ju att Fredrik I med åren blev något åderförkalkad och senil och beslöt därför att ersätta hans namnteckning med en namnstämpel. Nu menar herr Lundberg att regeringen har utrustat utskottet och riksdagen med en motsvarande namnstämpel. Jag avstår ifrån att göra några jämförelser i Övrigt mellan Fredrik I och Sveriges riksdag. Man skulle kunna tro, när man hör herr Lundberg, att detta lagförslag har framlagts av en borgerlig regering, som det finns anledning för herr Lundberg att i egenskap av socialdemokrat angripa på det våldsammaste. Och när vi representanter för två borgerliga partier ger vårt erkännande åt regeringen för denna lagstiftning, så finner herr Lundberg det i högsta grad misstänkt. Men glöm då inte, herr Lundberg, att det är en socialdemokratisk justitieminister som har lagt fram lagförslaget till vår bedömning. Jag kan försäkra att vi inom tredje lagutskottet med all den omsorg som ett sådant här betydelsefullt lagförslag tarvar försökt att sätta oss in i dessa frågor och bedöma dem. Och det finns folk med stor praktisk erfarenhet av fastighetsfrågor, som har varit med i behandlingen av detta lagförslag. | Det gäller inte bara om herr Lundbergs anförande utan också om hans motion, att det sannerligen inte är lätt att tolka innehållet. En del av de synpunkter, som där anförts, känner vi igen från tidigare sammanhang. Den 1edande tankegången synes vara att det i gångna tider förekommit att enskilda på olagligt sätt bemäktigat sig jord som tillhört kronan och att denna jord nu bör återkrävas, innan fastighetsbildningslagen träder i kraft. Det skall tillsättas en särskild utredning för ändamålet, och herr Lundberg åberopar i sammanhanget bl.a. grundlagen. Jag vill först som sist slå fast att tanken att vi nu, då ett sjuttonårigt arbete står inför sin fullbordan, skulle göra helt om och avslå propositionen är alltför fantastisk för att tas på allvar. Herr Lundberg har en omfattande beläsenhet i juridiska och historiska ting som i och för sig kan imponera, men de slutsatser han drar är ofta förbluffande. Som utskottet anfört i sitt utlåtande skulle ett avslag på propositionen vara ändamålslöst även från de synpunkter herr Lundberg företräder. Och härmed nog sagt om avslagsyrkandet. I övrigt tror jag att herr Lundberg har rätt i att det från gångna tider finns exempel på att enskilda genom olagliga metoder tillägnat sig kronojord. Men kan det vara realistiskt att nu, efter i vissa fall flera hundra år, försöka reda ut dessa tvivelaktiga transaktioner? Fastigheterna kan ha köpts och sålts i flera omgångar, de kan ha gått i arv i flera generationer etc. Skall oskyldiga nu drabbas av förfädrens missgärningar? Hur skall man kunna utreda vad som hänt när andra inblandade är döda sedan lång tid tillbaka? Skall vi stryka ett streck över reglerna om hävd? Dessa regler går just ut på att man inte efter hur lång tid som helst skall kunna bryta upp förvärv av fast egendom. Frågetecknen blir många, om man på allvar börjar överväga vad herr Lundbergs förslag egentligen innebär. Jag vill också påpeka att kronan ingalunda är oskyldig i detta sammanhang. Kronan var nog i äldre tider lika god kålsupare som enskilda då det gällde att bemäktiga sig jord. Om en undersökning skall göras, bör denna i konsekvensens namn även omfatta kronans förvärv. Herr talman! Jag skall också säga några ord om ett par av de reservationer, som är fogade till tredje lagutskottets utlåtande nr 35 och vilka jag inte har biträtt. Det gäller bl.a. reservationen I som vid B i utskottets hemställan är framförd av herrar Åkesson och Ernulf, vilka ansett att det borde vara möjligt att nybilda stödjordbruk. Utskottsmajoriteten kan ej inse det rimliga i att, när vi nu bedriver en intensiv strukturrationalisering inom jordbruket, vi på nytt skapar nya småbruk eller stödjordbruk. Våra strävanden borde i stället rimligen gå ut på att vi bland de 10 000 eller flera småbruk eller stödjordbruk som årligen läggs ned i detta land valde ut och stödde sådana som har möjligheter att bestå. Det finns fortfarande sådana där brukarna klarar sig ganska gott och där de åtminstone borde få sitta kvar under sin livstid. Utskottet förutsätter att vid de fastighetsregleringar som kommer till stånd, all nödig hänsyn tas till de brukare som bor på fastigheterna och att man försöker hjälpa dem att få till stånd en lämplig fastighetsbildning och att de bland annat genom lämplig samverkan kan göra sina företag räntabla. Man åberopar nu utvecklingen på vår landsbygd över huvud taget och säger att man ur naturvårdssynpunkt behöver ha en hel del jordbruk kvar för att skydda landskapsbilden. Jag vill ingalunda bestrida att detta i allra högsta grad är önskvärt. Men det är knappast en uppgift för jordbrukspolitiken i första hand att klara en nybildning av företag i detta sammanhang, utan detta bör i så fall rymmas inom naturvårdslagstiftningen. Då blir det inte fråga om jordbruk i första hand, utan det blir snarare fråga om serviceinrättningar för naturvårdsreservat, naturvårdsområden och fritidsbebyggelse. Jag tror att man skall särskilja dessa begrepp. Däremot är det angeläget att de bestående fastigheter — småbruk och stödjordbruk — som finns och som behövs för att skydda landskapsbilden i så stor omfattning som möjligt också kan få tjäna detta syfte. Möjligheter bör finnas inom det nya institutet för fastighetsreglering att ta hänsyn till även sådana faktorer. bruksfastigheter, säger utskottet att det inte kan vara lämpligt att nybilda ofullständiga skogsbruksfastigheter, när hela vår strävan går ut på att skapa större och sammanhängande behandlingsytor för att möjliggöra en modern drift och för att rationellt utnyttja våra skogstillgångar.

Det får inte i och för sig vara en avgörande faktor, när det gäller att nybilda fastigheter att man förklarar sig villig att gå med i ett samverkansområde. Att tillåta nybildning av fastighet på det villkoret tror jag inte är vare sig önskvärt eller realistiskt. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Jag kan hålla med utskottets ärade ordförande om att det i princip naturligtvis är mycket sällan man skulle kunna behöva utnyttja den möjlighet som vi vill öppna genom reservationerna I och II. Vi menar emellertid att man inte bör stänga denna möjlighet. I reservationen I sägs det: »Sett i stort är därför behovet av att nybilda stödjordbruk begränsat.

I det senare fallet går det, såvitt jag kan förstå, med den formulering som nu föreligger över huvud taget inte att stödja sig på samverkan. Departementschefen har ju också sagt att man inte skall göra det. Detta innebär, om man följer det strikt, att det måste till mycket stora skogsfastigheter för att nybildning skall kunna ske. Jag finner det alldeles för hårt att man stänger möjligheten att bilda även något mindre fastigheter, som med samverkan kan bli fullt bärkraftiga.

Herr talman! Herr Lundbergs anförande var intressant, men varken de avsatta riksråden, Bo Jonsson Grip eller ens Karl XI hör till det ärende som vi nu har att behandla. Misstron — av herr Lundberg många gånger uttalad i denna kammare — mot ämbetsmän i allmänhet och jurister och lantmätare i synnerhet tycks nu ha utvidgats till att gälla alla människor över huvud taget. Herr Lundberg sade ju någonting om att riksdagen skall akta sig för att överlåta åt andra att avgöra vad som är rätt och fel. Jag kan inte bemöta den snårskog av uttalanden som herr Lundberg gjorde, och det finns inte heller anledning att göra det. Jag har emellertid tagit ut tre punkter, som jag anser mig kunna svara klart på. Fastighetsbildningslagen ersätter inte 1734 års lag; det påstod herr Lundberg. Förslaget till fastighetsbildningslag skapar inga nya äganderätter. Det är avsett att reglera hur man skall förändra de äganderätter som finns i fråga om belägenheten, i samband med rationaliseringar 0. s. V., men några nya äganderättsförhållanden uppkommer inte genom fastighetsbildningslagen. Det står fortfarande var och en fritt att inför domstol väcka talan om bättre rätt till mark — som det nu heter i fastighetsbildningslagen — men detta har inte med fastighetsbildningslagen att göra. Den tredje punkt som jag vill invända mot är följande. I de gamla handlingarna torde det inte stå >mullbete» utan »mulbete». Det är på det sättet nötkreaturen får sitt foder. Det är andra gången på en månad som herr Lundberg talar om »mullbete> i denna kammare.
Herr talman! Jag skall börja med herr Tobé som anmärkte på mitt uttal av mulbete. Tyvärr har jag ingen fonetisk upptagning av vad jag sade, men jag förstår att det var mitt uttal av ordet som var viktigast för herr Tobé.

Det enda herr Tobé kunde rekommendera var att man kunde väcka talan vid domstol. Visst kan man göra det, men vad är det för mening med det? De berörda personerna tillhör i regel de fattiga i samhället, och de har ingen rätt. De har en teoretisk rätt men varken ekonomisk eller juridisk rätt. Herr Tobé sade en gång till ett bolag att en viss sjö var dess och bolaget lade beslag på den. Men när juristen i det bolaget granskade handlingarna visade det sig att herr Tobé hade haft fel. Om vi inte hade börjat fråga oss om det verkligen var riktigt hade emellertid den sjön tillhört Korsnäsbolaget för tid och evighet. Sådan är rätten. Herr Grebäck talade om allvar och skämt. Jag måste ta utskottets utlåtande mera som ett skämt, eftersom utskottet inte har handlagt denna för svenska folket så viktiga proposition med det ansvar och det allvar som man haft rätt att kräva även om det hade kostat en del möda. Jag förstår mig inte på herr Grebäck. Han säger att detta lagförslag har lagts fram av en socialdemokratisk justitieminister. Vad har det med lag och rätt att göra? Är det lag och rätt när en bonde framlägger ett förslag? Jag trodde att vi i dag diskuterade frågorna om grundlag och likhet inför lagen. Om man tycker att det räcker med att titta på vem som har skrivit under ett förslag och sätta stämpel på det kan man naturligtvis göra det, men då är det inte någon granskning. Sedan talade herr Grebäck om laglig åtkomst, handlingar m.m. I den juridiska litteraturen sägs det ifrån att den juridiska kontrollen har allvarliga brister från samhällets synpunkt; dess funktion är mer att granska om privata intressen har kränkts och om man har möjlighet att väcka åtal. Om frågan gäller samhällsintressen är det mycket sällan som åtal väcks, ty om samhällets rätt kränkes och rättigheter som skall tillkomma hela folket åsidosättes är man inte så intresserad. Eftersom herr Grebäck talade om Fredrik I skulle jag vilja rekommendera honom att läsa litet bättre. Det är ju ingenting annat än en förväntan och kanske ett önskemål, ty Fredrik I var ju och förblev en nolla i svensk historia. Men han var kung, kom ihåg det! Vi hade emellertid en friherre och löjtnant som hette Gustaf Cederström. Han sade den 13 mars 1765: »Har riket ingen ostridig rätt til en fri constitution? Undersåtarna, som utgiöra det förra, äro de icke alla lika naturligen födda till en medborgerlig frioch rättighet, eller kan den förloras genom mörcker, tvång och fördomar? Är det sanning, at den fattigas rätt ofta försvinner och den rikas orättmätiga tillgrep äger bestånd? Är den förra af ingen betydenhet, huru vill den sednare rädda riket? Om et stånds privilegier försvagar des egen styrka genom etablerade skadeliga seder, som bör utmärckas med sitt rätta namn oseder?

Om ej alt sådant kunne och finge rättas.

Är det orimligt att man vill att vanliga människors rätt skall respekteras? När Sven Brisman var fil. lic. skrev han om jordreformen och påtalade bl.a. att en jordlott som 1860 kostade 100 000 kronor var år 1903 uppe i 65 miljoner kronor. Hur mycket jorden sedan dess har stigit i värde skall jag inte ge mig på att försöka uppskatta, men ett kan jag säga: att behovet av den mark som staten måste äga i dag är större än någonsin tillförne. Vi behöver mark för bostäder, vi behöver fritidsområden, vi behöver vattenområden som kronan äger men som upplåts åt människorna att nyttja. Det är självklart att bolagen och dessas skogspatroner gjort sig skyldiga till oerhörda brott mot svensk allmoge, arbetare och andra. Det vore väl ändå rimligt att bolagen och storgods ägarna finge ge tillbaka vad de har tagit. Det är bara det jag har krävt. Jag vidhåller mitt yrkande.